Fru talman! Läkemedel är i dag den i särklass vanligaste behandlingsmetoden inom vården och kommer i framtiden att bli än viktigare. Tack vare framgångsrik forskning och utveckling blir det möjligt att bota och behandla allt fler sjukdomar och skador. Det är en fantastisk framgång som räddar liv och ger livskvalitet åt många människor. Samtidigt behöver läkemedelsanvändningen förbättras och effektiviseras på flera områden. Det gäller inte minst läkemedelsförskrivningen till äldre. Mer än 95 procent av de över 75 år konsumerar något receptbelagt läkemedel. Kunskapen om hur olika terapier ska vägas och prioriteras mot varandra vid en genomgång av en multisjuk patients läkemedelsanvändning är i dag inte tillräckligt bra. Dessa patienter har ofta upp till tio olika läkemedel och många gånger ännu fler. Alltför ofta görs inte någon samlad bedömning av vilka läkemedel patienten har och hur de påverkar varandra. Det finns därför ett stort behov av en ökad kunskap till förskrivare om hur läkemedel ska värderas och prioriteras för sådana patienter. Av alla äldre som läggs in akut på sjukhus har upp till en femtedel drabbats av biverkningar av läkemedel. Dödligheten i denna patientgrupp är avsevärt större än i andra patientgrupper. Vi socialdemokrater menar att det behövs fler läkemedelsgenomgångar och att alla äldre patienter som behöver det bör få tillgång till en läkare med ett helhetsansvar för den medicinska behandlingen och läkemedlen. Över huvud taget bör personal i vård och omsorg få regelbunden utbildning och fortbildning i en effektiv och säker läkemedelshantering. Vi har föreslagit ett nationellt initiativ för läkemedelssäkerhet för att kartlägga omfattning och orsaker till just felaktig läkemedelsanvändning. Vi har också flera gånger föreslagit en så kallad lex Gulli med anmälningsskyldighet vid misstanke om läkemedelsvanvård där även anhöriga ska kunna anmäla. Varje kommun borde ha ett särskilt ansvar och ett särskilt system för säkerhet och kvalitet i sin läkemedelshantering för äldre. Det är därför med stor tillfredställelse som vi nu kan se att det kommer att bli resultat av vårt engagemang i denna fråga. Socialstyrelsen presenterade i juni 2011 resultatet av ett egeninitierat projekt för att utreda läkarens roll för kvaliteten i äldres läkemedelsbehandling. I rapporten redovisas förslag till åtgärder för att förbättra kvaliteten. Socialstyrelsen arbetar också med att skärpa de befintliga föreskrifterna för läkemedelshantering i hälso och sjukvården, vilket bland annat redovisades i en tv-intervju med företrädare för Socialstyrelsen nyligen. Ändringarna innebär bland annat att personer som är 75 år eller äldre och har fem eller fler läkemedel ska erbjudas läkemedelsavstämningar när de för första gången får hemsjukvård, flyttar in i ett särskilt boende, besöker den öppna vården eller läggs in på sjukhus. Varje vårdgivare ska dessutom erbjuda läkemedelsgenomgångar åt de patienter som har problem som beror på läkemedel. De här föreskrifterna beräknas vara klara vid halvårsskiftet 2012. Fru talman! Nya läkemedel kan inte introduceras utan kliniska läkemedelsprövningar. Under senare år har föreskrifterna om hur prövningarna ska gå till blivit mer allsidiga. Om ett läkemedel ska användas av både kvinnor och män måste båda könen ingå i de kliniska prövningarna. Men det kommer att ta lång tid innan detta har fått fullt genomslag eftersom många läkemedel godkändes långt innan nuvarande föreskrifter kom till. Olämplig läkemedelsbehandling är vanligare bland äldre kvinnor än bland äldre män. Vi kan naturligtvis inte nöja oss med att bara konstatera detta faktum. Frågan behöver uppmärksammas ytterligare, och vi förbehåller oss rätten att återkomma i den frågan. Fru talman! Riksdagens borgerliga majoritet beslutade 2009 om en avreglering av apoteksmarknaden. Vi socialdemokrater röstade emot. Utgångspunkten för vårt ställningstagande var att det är av största vikt att läkemedelshanteringen är kostnadseffektiv, säker, lättillgänglig och ses som en del av sjukvården och inte som en marknad vilken som helst. Det svenska apotekssystemet där Apoteket AB hade ensamrätt på försäljning till konsumenterna och där läkemedelsbolagen konkurrerade om att få sälja läkemedel till Apoteket AB var ett mycket framgångsrikt system. Det bidrog till att vi hade ett av de säkraste och mest kostnadseffektiva distributionssystemen för läkemedel i världen samtidigt som apoteken låg i topp när det gällde kundnöjdhet inom detaljhandeln. Riksdagens beslut innebar att Apoteket AB:s ensamrätt på försäljning av läkemedel till konsument avskaffades. Beslutet motiverades bland annat med behovet av ökad tillgänglighet för konsumenterna, men det fanns även starka ideologiska inslag i argumentationen från borgerligheten. Den av staten fastställda handelsmarginalen, med andra ord hur lönsamt det ska vara, för apoteken höjdes i samband med avregleringen för att locka nya apotekskedjor att etablera sig. Därmed fick samhället ta på sig ökade kostnader för apoteksservicen. Sedan avregleringen har över 600 av de ca 900 apoteken sålts. Inga apotek, inte heller det som är kvar av det statligt ägda Apoteket AB, har numera något specifikt samhällsansvar. Genom en tillfällig lösning ska systemet med apoteksombud förlängas ytterligare. Det är dock inget svar på vad som händer med olönsamma apotek i glesbygd. Mycket tyder på att vi under de närmaste åren kommer att få se en stor omstrukturering av apoteksbranschen med uppköp och nedläggningar. I denna process finns en uppenbar risk att olönsamma apotek i glesbygden avvecklas. En annan fråga som väckt diskussion är hur den så kallade 24-timmarsregeln, det vill säga att kunden ska kunna få sitt läkemedel inom 24 timmar, ska kunna garanteras på den avreglerade marknaden där möjligheterna att hänvisa till ett annat apotek är starkt begränsade. Vi menar att tillsynen behöver skärpas och att möjligheter till sanktioner införs för att värna 24-timmarsregeln. Sanktionerna ska kunna riktas antingen mot apoteksledet eller mot distributionsledet beroende på var ansvaret ligger. Vi vill också se en ny lagstiftning om ett gemensamt läkemedelsregister som gör det möjligt för den enskilde konsumenten att få reda på var medicinen finns oberoende av apotekskedja. Konsumentverket redovisade sommaren 2011 att svenska konsumenter nu ger apoteken sämre betyg än de gjorde före avregleringen. År 2008 gav 95 procent av de tillfrågade apoteksmarknaden ett gott betyg, medan siffran 2011 sjunkit till 77 procent. Trots fler apotek att välja på upplever alltså konsumenten att det har blivit sämre. Fler uppger nu att de får vänta på sina receptbelagda mediciner när apoteken inte har dem på lager, och det är fler som tycker att personalen på apoteken inte kan ge råd om de receptbelagda medicinerna i samma utsträckning som tidigare. Det finns alltså ett antal problem som måste få sin lösning för att apoteken ska kunna återta sin roll som en välfungerande del av vår hälso och sjukvård. I det sammanhanget är det inte minst viktigt att behovet och utformningen av en förutsägbar och kostnadseffektiv lösning för apotekstäckningen i glesbygd analyseras. Frågan om djurläkemedel kommer Catharina Bråkenhielm att beröra lite senare. Jag yrkar bifall till reservationerna 3 och 7.

Fru talman! Läkemedel är en viktig behandling inom hälso och sjukvården. Nya läkemedel står i dag för en betydande del av de behandlingsframgångar vi har. De medicinska framstegen innebär att allt fler sjukdomar kan botas och behandlas. Läkemedel kan dess värre också ha negativa effekter i form av biverkningar, och en del sådana är mycket allvarliga. Ett fall vi säkert alla minns är Gulli, damen som fått så många läkemedel i en förödande kombination att hon inte fungerade och inte kunde leva ett aktivt liv. Så togs medicinerna bort, och Gulli fick ett nytt liv - ja, hon fick ett liv! Ingen ska behöva uppleva det Gulli och hennes familj upplevde. Anmälningar gjorda till Socialstyrelsen utifrån lex Maria från äldreboenden var 2010 drygt 1 600. Av dem handlade 32 om läkemedelsanvändning. Motsvarande siffra för förra året var drygt 1 800, varav 53 var om läkemedelshantering. Det är inte många, bara 2-3 procent. Därför är det viktigt att förtydliga att man vid utsättning av läkemedel gör en sammanvägning så att olämpliga läkemedelskombinationer aldrig uppkommer. Många åtgärder inom det här området är på gång från Socialstyrelsen, och det finns också nya EU-direktiv om säkerhetsövervakning av läkemedel. Det finns motioner om läkemedelsanvändning - bland annat Miljöpartiet har en - utifrån just lex Maria, och vi föreslår en lex Gulli. Motionen har i utskottets text blivit tillgodosedd när det gäller att förbättra läkemedelsanvändningen för äldre. Bland annat finns förslaget att anhöriga ska kunna anmäla. Fru talman! Något som Miljöpartiet däremot fortfarande oroas av är hur det ska se ut med apotek i glesbygden efter den 1 juli i år. Det blir bara apoteksombud och bara fram till 2015. I dag finns runt tusen ombud i Sverige, och de fungerar som en mellanhand mellan apotek och konsument. Många som hämtar ut sin medicin vill träffa en farmaceut eller annan personal med kunskap om receptbelagda läkemedel. Den möjligheten kommer kunderna som bara har tillgång till ombud inte att ha. Mannen eller kvinnan i Ica eller Konsumbutiken är knappast utbildad för att vara stöd i läkemedelsfrågor. När man ska hämta medicin hos ombuden går beställningen till så kallade distansapotek som vi har två eller tre stycken av i Sverige. Det finns inga garantier för att 24-timmarsregeln håller. Vi har sett flera bevis på att det inte alltid fungerar. I många städer snubblar man över apotek, men landsbygden ska tydligen få nöja sig med ombud utan farmaceutisk kompetens. Att låta landsbygden leva låter ju vackert, men det är beklagligt att det inte längre finns något speciellt samhällsansvar för att apotek ska finnas i hela landet. Och då menar vi riktiga apotek, inte bara ombud. Vi utgår från att det blir en utvärdering av hur ombuden kommer att fungera, om de fungerar, i glesbygden. Med detta vill jag lyfta fram reservation 8.

Fru talman! Vi tvivlade tidigare på omregleringen av apoteksmarknaden. Tveksamheterna bestod kanske mest i att de statliga apoteken stod som en garant för kompetens och ett gott utbud av läkemedel. Trots det valde vi att svänga i frågan och stödde en omreglering. Vi anser att tillgängligheten när det gällde läkemedel var begränsad i det förra systemet, och det kan också medföra vissa risker. Man kan tycka att det är rimligt att om samhället kräver av oss alla medborgare att vi i högre grad ska vara mer flexibla i arbete och i dygnsrytm får samhället rimligtvis också bistå med ökad service och tillgänglighet när det gäller varor och utbud. Det kan man tycka är helt korrekt. Vi måste få vardagen att fungera någorlunda friktionsfritt, för allting är ju i föränderlighet. Samtidigt måste vi börja ställa högre krav på seriösa utredningar innan vi börjar sjösätta nya idéer och projekt. Det är oerhört angeläget, anser jag, att man inför varje omdaning blir insatt i hur logistiken fungerar för att minimera sådana olyckliga moment som vi ser i dag. Jag tycker att man rent allmänt är dålig på det i Sverige. Jag tycker mig se att man gör tvärtom, nämligen att man först driver igenom en idé eller ett beslut för att sedan hoppas att allt ska gå bra. När i mångt och mycket så inte sker sätter man i gång ett räddningspaket, gör en mängd brandkårsutryckningar för att försöka säkerställa en från början kanske dålig idé. Därför har vi i dag ett lapptäcke av regler, förordningar och undantag, vilket gör att det blir krångligt att leva i Sverige. Jag tror att många kan hålla med om den bilden. Nu har omregleringen av apoteksmarknaden inte blivit så värst bra, som vi kunnat se. Apoteken har visserligen blivit fler, vilket i och för sig är bra, men de klarar inte av att leva upp till regeln att leverera medicin inom 24 timmar. I vår motion har vi framhållit Konsumentverkets undersökning förra året. Den visar att konsumenternas uppfattning är att apotekspersonalens kompetens blivit sämre. Dessutom framgår det, vilket är hårresande, att 11 procent uppgav att de fått vänta mer än 24 timmar för att få ut receptbelagda läkemedel. År 2008 var motsvarande siffra 4 procent, alltså före omregleringen. Det innebär att väntetiden efter omregleringen ökat med ca 200 procent, vilket är svårt att acceptera. Däremot säger jag inte att det är ovanligt eller på något vis konstigt att det kan begås fel i början när man sätter i gång ett nytt system och innan det har satt sig. Men när felen fortsätter över tid, och det till och med blir förvärrat, måste vi omedelbart in med resultatinriktade insatser. I annat fall finns snart inget förtroende kvar för våra apotek. Jag läste nyligen, fru talman, Sveriges Apoteksförenings senaste undersökning. Där beskrivs läget i dag med att hundratusentals kunder varje månad tvingas vända i dörren utan medicin eller också tvingas de ta med sig något annat i påsen än vad de tänkt från början. Trots att apoteken har en 24-timmarsregel att hålla sig till - och det finns säkert många anledningar till bristen - kan vi inte acceptera system där man kan undgå den regeln. Jag kan förstå att mindre apotek inte vill ha alltför stora lager med tanke på kostnaden, men det innebär inte att vi ska se mellan fingrarna på att många blir utan medicin. Det är mycket allvarligt om patientsäkerheten tillåts balansera mot avkastningen på det egna kapitalet. Därför anser jag att tillståndet ska dras in för apotek där det framkommer att de medvetet inte lagerför de varor som de ska enbart för att spara på lagerhållning. Det gläder mig förvisso att utskottet delar vår uppfattning att det behövs förbättringar på det här området. Vi har fått veta att regeringen gett Läkemedels och apoteksutredningen i uppdrag att kartlägga hela distributionssidan och leveranssidan, men jag anser att Läkemedelsverket samtidigt ska gå igenom alla anmälningar som gjorts för att pricka de apotek som bör prickas. Vi har en 24-timmarsregel, och den ska vi absolut inte tumma på eftersom läkemedel är en stor del av patientsäkerheten. Utifrån detta vill jag, fru talman, yrka bifall till reservation 5.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 4 om apoteksregleringens konsekvens för konsumenterna och till reservation 7 om apotek i glesbygd. Vi har ett betänkande som handlar om läkemedelsfrågor, apoteksfrågor och försäljning av receptfria läkemedel. Som sagts tidigare är läkemedel en oerhört viktig del i vår hälso och sjukvård. Det är den vanligaste behandlingsmetoden inom sjukvården. Vi kan i dag bota och lindra många sjukdomar. Vi kan använda läkemedel där vi förr behövde operera. Vi kan skräddarsy läkemedel för den enskildes behov, vilket sker i alldeles för liten omfattning i förhållande till möjligheterna. Samtidigt finns det, som tidigare talare sagt, risker med felaktig läkemedelsanvändning. Beräkningar visar att det förutom det mänskliga lidandet kostar runt 10 miljarder kronor om året. Mellan 6 och 16 procent av alla sjukhusinläggningar är orsakade av läkemedelsrelaterade problem, och flera tusen dör årligen på grund av felaktig läkemedelsanvändning. Inte minst är det bekymmersamt för äldre. Äldre har i många fall alldeles för många läkemedel eller läkemedel som inte passar ihop. Det måste till krafttag mot överbehandlingen av våra äldre med läkemedel. Regelbundna läkemedelsgenomgångar ska vara en självklarhet. Många bor dock hemma och sköter själva sina mediciner, och därför måste läkarna ta ett patientansvar och ett helhetsansvar vad gäller patientens hälsa och läkemedel och regelbundet följa upp medicineringen. Det måste forskas om hur läkemedel fungerar för äldre så att doserna anpassas rätt, eftersom äldre kan tåla mindre och reagera annorlunda på läkemedel än när de var yngre. Den nationella läkemedelsstrategin är ett steg framåt, men mycket mer behöver göras innan handlingsplanens förslag får genomslag i praktiken. Som det sades tidigare är det egeninitierade arbete som Socialstyrelsen dragit i gång för att stärka kvaliteten på äldres läkemedelanvändning viktigt. Fru talman! Jag är ganska säker på att vi kommer att få höra hur bra det gått med apoteksreformen och utförsäljningen av det statliga Apoteket AB, hur många fler apotek vi fått och hur mycket tillgängligheten ökat. Jag skulle vilja säga att det beror på vad man menar med tillgänglighet. Konsumentverket fick i uppdrag att följa upp konsumenternas upplevelse av utförsäljningen och omregleringen av Apoteket. Jag kan inte riktigt förstå Sverigedemokraterna som säger att de var för avregleringen av Apoteket och sedan beskriver de negativa konsekvenser det fått, exempelvis att tillgängligheten inte ökat i verkligheten. Det handlar ju inte bara om fler apotek. Det faktum att förtroendet bland apotekskunderna minskat rejält, från 95 till 77 procent - från 95 procent före omregleringen till 77 procent 2011 - är ett allvarligt tecken; man får exempelvis vänta mycket längre på de läkemedel man ska ha. Särskilt har förtroendet minskat på områden som konsumenterna tycker är extra viktiga, som att personalen har kunskap och kan ge råd och stöd om hur läkemedlen ska användas och hur kombinationer fungerar, att man helt enkelt ska kunna tala med någon som kan ge det stöd man vill ha. Det rankas av konsumenterna som det allra viktigaste, medan tillgängligheten med kort sträcka till apoteket rankas som en av de minst viktiga frågorna. Det är allvarligt att konsumenterna känner ett minskat förtroende för personalens kunskap och för möjligheten att få stöd och information för att använda läkemedlen rätt. Det måste ju vara den allra viktigaste frågan. Tillgängligheten är sämre för äldre och funktionsnedsatta. Inte heller det är något plus. Det är orimligt att människor ska behöva jaga mellan olika apotek för att få tag i den medicin de behöver. Delvis är det ett resultat av att man slagit sönder ett sammanhållet apotekssystem som fungerade bra, som kunderna var nöjda med, som var patientsäkert och ekonomiskt effektivt. När det finns många fler kedjor med apotek och ungefär samma antal kunder med recept ska fördelas bland dem blir lagerhållningen förstås mindre. Man har också affärshemligheter i förhållande till varandra. När Apoteket AB drev samtliga apotek var det enkelt för kunderna eftersom de kunde ta fram information om var medicinen fanns om den inte fanns på det apotek man gått till. Nu har det blivit affärshemligheter av det hela. Vi får hoppas att den av regeringen tillsatta utredningen verkligen kommer med konkreta förslag. Det behövs, som har sagts här tidigare, ett nationellt register så att människor kan få information om på vilket apotek medicinen finns om den inte finns på det apotek de besöker. Det finns människor i vårt land som inte har råd att hämta ut sina läkemedel. Man kunde få kredit på Apoteket AB. Nu behöver man plötsligt få kredit på flera olika apotekskedjor eftersom den medicin man ska ha kanske inte finns på det apotek där man först sökt kredit. Det här ställer till det för många människor som har dålig ekonomi, inte minst för äldre med låga pensioner och som har besvärligt att gå runt på olika apotek. Jag tycker att ingen människa ska behöva avstå från medicin i Sverige på grund av att man inte har råd. Därför borde ett kreditsystem införas som täcker alla apotekskedjorna. Jag har varit inne på apoteken i glesbygd. Jag tror att alla har hört att apoteksombudens avtal ska förlängas till 2015. Det är bra, även om det också är en tillfällig lösning. Som har sagts här tidigare har vi inte sett något förslag för apoteken i glesbygd. Det kom med ett avtal när delar av Apoteket AB såldes ut att apoteken i glesbygden skulle drivas vidare ett tag. Vad som händer nu har vi inte fått något besked om. Det är en viktig fråga att vi kan få tillgång till läkemedel i hela landet. Farmaciförbundet är en av de fackföreningar som organiserar de som jobbar på apoteken. Förbundet tog 2011 också fram en arbetsmiljöbarometer. Det intressanta är att den stämmer så oerhört väl med Konsumentverkets rapport. Det är många som känner att de har fått det mer slitsamt, att belastningen på deras hälsa har blivit större, att arbetsmiljön har blivit sämre. Bland dem som arbetar med att ge råd om läkemedel anger hela 57 procent att de inte har tid att ge en bra rådgivning. Över 20 procent känner oro för att recepthanteringen inte görs på ett korrekt sätt. Många vittnar också om att det inte längre finns tid till att läsa in information om nya läkemedel. Det här visar återigen att det finns ett reellt problem med att när apoteket har privatiserats, Apoteket AB har delats upp, finns inte längre den kvalitativa höga kompetens, den tid att sätta sig in i olika typer av läkemedel, den tid att ge råd och stöd som har funnits förut. Det är den allvarligaste frågan när det gäller avregleringen av apoteket. Vänsterpartiet var emot avregleringen. Vi kan inte se att den borgerliga regeringen har uppgett något hållbart skäl mer än att skapa en ny vinstmarknad för stora privata apoteksbolag. Det finns också receptfria läkemedel. De säljs på en mängd olika ställen. Folkhälsoinstitutet tittade på hur många som är läkemedelsberoende och kom fram till att det är fråga om 65 000 personer i Sverige mellan 16 och 64 år. Missbruksutredningen har lyft fram 13 000 som får vård inom hälso och sjukvården. Men mörkertalet är oerhört stort, och det gäller både ungdomar och äldre. Inte minst är det flickor och kvinnor som hamnar i ett missbruk, och det är ofta fråga om smärtstillande preparat. Det är faktiskt en annorlunda upplevelse att gå in i ett apotek. Då får man en känsla av att det är fråga om läkemedel, inte vilken vara som helst, man köper. Det finns också en speciell användning av läkemedlet, och man ska tänka sig för. Samma känsla får man kanske inte på bensinmacken eller i Ica-affären. Det har satts en gräns på 18 år. Men vi vet att när det gäller folköl och tobak finns det problem med att följa åldersgränsen. Vi i Vänsterpartiet anser att läkemedel i första hand ska säljas på apotek. Det finns ett antal åtgärder som vi tycker bör vidtas för de receptfria läkemedlen. Bland annat behöver det ske en översyn av de läkemedel som säljs i dagligvaruhandel, kiosker och bensinstationer ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Är den godkända listan den bästa listan? Sedan finns inget krav på bassortiment. Det innebär att det finns inget krav på sortiment för både barn och vuxna. Det finns heller ingen personal med kunskap som får säga något eller som man kan fråga. Det ökar riskerna för feldoseringar för barn som ska få läkemedel. Vi tycker att ett bassortiment ska införas. Det vore också bra att göra försäljningen tillståndspliktig, så att tillstånd kan dras in om försäljningen inte sköts ordentligt. Det här är förslag som vi har för läkemedel. Det är oerhört viktigt att läkemedel hanteras som den viktiga del av hälso och sjukvården de är. Då måste vi komma till rätta med feldosering, överkonsumtion och läkemedelsmissbruk. Jag tycker att vi tydligt kan se att apoteksreformen inte har förbättrat den kvalitativa tillgången till läkemedel för dem som apoteket är till för, det vill säga kunderna som ska köpa läkemedel. I stället kan vi se tydliga försämringar. Det här visar på hur rätt vi från Vänsterpartiet har haft. Vi sade nej till att privatisera ett väl fungerande system.

Fru talman! Vi har olika bilder av Sverige och vad som är bra, det vill säga vad som är bra för invånarna som kunder, patienter och konsumenter. Det fanns en tid då tv och radio var lika med statligt monopol och få kanaler med ett begränsat utbud. Det fanns en tid då ett samtal kostade 22 kronor per minut när man skulle ringa utomlands med Televerket som enda operatör - ett samtal som i dag kostar 1 öre. Det fanns en tid då alla barn inte kunde välja skola utan politikerna skulle göra det. Det fanns också en tid då det var omöjligt att få tag på värktabletter eller nässprej en kväll eller helg eller då köerna ringlade långa utanför Stockholms enda helgöppna jourapotek för att få ut ett recept. Mycket har hänt. Servicen har utvecklats och utökats, och medborgarnas inflytande och valfrihet har också ökat. Vi har i dag en debatt om ett betänkande som behandlar 47 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden. Det är viktiga motioner som tar upp frågor angående läkemedelsanvändning och omreglering av apoteket. Frågorna är viktiga därför att de belyser vissa problem som finns när det gäller förskrivning av läkemedel, patientsäkerhet och över och feldosering av läkemedel till multisjuka äldre samt tillgången till läkemedel. Regeringen har uppmärksammat problemen och med hjälp av en rad åtgärder satt i gång flera utredningar och översyner för att komma till rätta med brister på området. I januari i år trädde patientsäkerhetslagen i kraft. Den syftar till att göra vården säkrare och göra det enklare att anmäla felbehandlingar. Här finns bestämmelser angående patientsäkerhetsarbetet och att vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada, så kallade lex Maria-anmälningar. Här ingår också anmälningar vid feldoseringar och felförskrivningar av läkemedel, och patienter och anhöriga kan anmäla direkt till Socialstyrelsen. Hösten 2010 tillsatte Socialdepartementet två grupper för att utarbeta en nationell läkemedelsstrategi. Strategin lägger stor vikt vid patientsäker läkemedelsanvändning där samordning mellan myndigheter, landsting och privata aktörer är central. Ett av delmålen i strategin är att utveckla nationella riktlinjer för hur äldre multisjuka ska behandlas. Socialstyrelsen arbetar också med skärpningar i föreskrifterna för läkemedelshantering i hälso och sjukvården. Personer över 75 år som har fem eller fler läkemedel ska erbjudas läkemedelsavstämningar då de får hemsjukvård, läggs in på särskilt boende, besöker öppenvården eller läggs in på sjukhus. Sedan finns stimulansbidrag till de kommuner och landsting som kan minska den felaktiga användningen av läkemedel med minst 10 procent. Dessutom införs nya regler om rapportering av biverkningar - genomförande av ett EU-direktiv - där rapporteringen kommer att utvidgas till icke allvarliga biverkningar och felmedicineringar. Jag går över till motionerna som tar upp apoteksrelaterade frågor. De varierar från dem som belyser problem med leveranser och lagerhållning till dem som inte tycker att ökad tillgänglighet och service är av godo för medborgarna. Apoteksomregleringen som trädde i kraft den 1 juli 2009 hade som syfte att öka tillgängligheten och öppettiderna samt att utöka servicen. Vi ska komma ihåg att Sverige då var näst sämst i Europa vad gäller apotekstätheten. Fler apotek har öppnats, öppettiderna har förlängts och servicetjänsterna har ökat. Lägger man också till den receptfria försäljningen i affärer och på stationer förstärks bilden än mer av en framgångsrik reform. Läkemedelskostnaderna har inte ökat. När en omreglering görs är det dock viktigt att den följs upp och utvärderas. Det är något som också sker. Vi måste alltid titta på eventuella förbättringar som kan behöva göras för att stärka kundernas möjlighet att få tillgång till läkemedel. Statskontoret har fått ett sådant uppdrag som ska slutredovisas senast juni 2013. Flera motionärer pekar på problem med den så kallade 24-timmarsregeln och att väntetiderna för att få läkemedel överstiger två dygn. Då ska man veta att de två dygnen gäller endast tätort samt fem dagar i veckan. Men även om 96 procent av alla kunder får läkemedel på en gång i dag, vilket för övrigt också gällde före omregleringen, är det angeläget att både kartlägga och analysera var det klickar. Är det i leveransskedet eller är det i lagerhållningen? Även här har regeringen gett Läkemedels och apoteksutredningen ett uppdrag som ska redovisas senast den 1 september 2012. Det har funnits en oro över tillgången till läkemedel på landsbygden. Apoteket AB fick i uppdrag att behålla befintliga apoteksombud till den 1 juli 2012, men detta uppdrag har nu förlängts tre år till 2015. Avslutningsvis vill jag påpeka att det pågår omfattande utredningar med syftet att säkerställa både en god tillgång till läkemedel och förbättrad läkemedelsanvändning. Därför kan jag i dag, i förvissningen om att åtgärder för förbättringar har vidtagits och kommer att redovisas, yrka bifall till förslaget i betänkandet och avslag på motionerna.

Fru talman! Jag läste i min lokaltidning hemma i Nora för ett tag sedan en insändare från en kvinna som led av en ganska allvarlig allergi och hade fått medicin utskriven av sin läkare som hon skulle hämta på ett av de nya apoteken. Men det visade sig att de hade infört ett nytt sortiment med parfymer som gjorde att hennes allergi blossade upp när hon kom in där, och det blev omöjligt för henne att besöka just det apoteket. När hon frågade hur det kunde komma sig att man hade tagit det steget sade de att de är tvungna att utöka sortimentet för att få verksamheten att gå runt eftersom det är stor konkurrens från flera apotek. Jag tycker att det är bekymmersamt om allergiker inte ska få tillgång till apoteken på samma sätt som tidigare, så jag skulle bara vilja fråga Isabella Jernbeck hur hon ser på utvecklingen och vilket råd hon kan ge till denna kvinna. Man kan ju byta apotek, men risken är väl stor att samma problematik uppstår på ett annat, närliggande apotek. Isabella Jernbeck kanske kan säga något om sin syn på utvecklingen som kvinnan beskrev i insändaren.
Fru talman! Först vill jag säga att jag tycker att det är bra att det har blivit fler apotek och längre öppettider så att fler har tillgång till apotek, även denna kvinna. När det sedan gäller just detta fall är det inte alls bra om man får en allergisk reaktion på apoteket. Men så kan det vara i sjukvården också - det har hänt mig när jag har gått på mammografi. Man kan få vända därför att folk använder parfym. Jag tycker att man ska ställa krav på att det inte är parfym runt om dit man går. Men om det är tillslutna flaskor tycker jag inte att det är något problem.
Fru talman! Rådet är alltså att man ska klaga på att apoteket har gjort på det här viset, om jag fattar saken rätt. Det visar kanske på en större problematik än det här enskilda fallet. Då har man gått från att huvudskälet med verksamheten är att se till att den medicin som läkarna skriver ut så snabbt som möjligt kommer den sjuke till del, till att numera ha en diversehandel med andra saker som man måste ha för att få lönsamhet i verksamheten. Men jag hör vad Isabella Jernbeck säger. Den andra saken berörde Isabella också i sitt anförande, och det gäller glesbygden och möjligheten att ha apotek där i en framtid. Jag tycker att det är lite anmärkningsvärt att man under tre år inte har kommit med något förslag om hur man ska säkra tillgången på apotek i glesbygden i en framtid. Det är naturligtvis bra att man har förlängt Apoteket AB:s skyldighet att ha apoteksombud i ytterligare tre år, men det finns fortfarande ingenting, vad jag vet, om hur man ska klara det på sikt. Är det någonting som Isabella Jernbeck har funderat kring eller fått några tankar om från departementet? Jag tror att det är viktigt för folk i glesbygden att kunna känna att det inte tar samma väg som bensinpumpar och liknande, som har försvunnit på många ställen. Det här är en viktig del av svensk hälso och sjukvård, och då måste det finnas en möjlighet för alla människor oavsett var man bor att få snar tillgång till sin medicin.
Fru talman! Det låter på Lennart Axelsson som att apoteken ska bli parfymbutiker. Men det krävs tillstånd för att få driva apotek. Själva idén med apotek är att man säljer läkemedel - 80 procent av all försäljning är läkemedel. De som arbetar där är farmaceuter som har fem års högskoleutbildning och är experter på att sälja läkemedel. Jag känner inte den oro som Lennart Axelsson gör för att det ska bli någon annan typ av butik, för det är inte själva idén med ett apotek. Det är att sälja läkemedel, och det är professionell personal som hanterar recept och läkemedel där. Vad gäller apoteksombuden minskade antalet apoteksombud ute i landsorten redan före avregleringen. Jag sade att Alliansens hela idé med omregleringen var att öka tillgängligheten så att fler har närmare till ett apotek. Det är hela vår idé. Därför känner jag mig trygg. Nu har vi förlängt det här tre år, och jag känner mig helt trygg i att apoteksombuden och apotek kommer att finnas kvar över hela landet. Det är det som är vår viljeinriktning.

Fru talman! Jag vet inte om Isabella Jernbeck har tagit del av Konsumentverkets rapport om vad konsumenterna tycker. De fick ett uppdrag av regeringen att följa det. Där kan man läsa på s. 11 vad de personer som de har pratat med tycker är viktigast när det gäller apoteket. Det är att personalen har goda kunskaper om läkemedlet, 49 procent, att personalen har utbildning som apotekare eller farmaceut, 40 procent, att man får veta hur medicinen verkar i kombination med andra läkemedel, 35 procent, att de läkemedel man fått på recept finns i lager, 35 procent, och att man får råd när man är osäker, 33 procent. Sedan är det att det tar kort tid att ta sig till butiken, det vill säga att det finns många apotek, och det är 2 procent. Om vi sedan tittar på hur konsumenterna uppfattar det som de tycker är viktigt har siffrorna sjunkit drastiskt. I fråga om information, rådgivning och service när det gäller receptbelagda läkemedel har andelen av befolkningen som instämmer i påståendet att personalen är kunnig om receptbelagda läkemedel minskat från 83 till 65 procent. Andelen som instämmer i påståendet att apotekspersonalen kan ge råd om receptbelagda läkemedel har också minskat, från 77 till 56 procent. Det är alltså när det gäller de saker som är allra viktigast för konsumenterna som man upplever den största försämringen. Är det inte något att ta på allvar? Har man då verkligen gjort det bättre för konsumenterna? Du hävdade att det var huvudskälet för den här förändringen.
Fru talman! Jag hävdar fortfarande att det är bättre för konsumenterna att det finns fler apotek och att det är närmare till apoteket. Naturligtvis är det så. Vad gäller de här undersökningarna kan jag tycka att det är lite konstigt. I de flesta fall är det samma personal på apoteken, och det är välutbildad personal. Det tar fem år att bli farmaceut, ungefär som att utbilda sig till läkare. Nu finns det också ett skärpt krav på att det ska finnas en läkemedelsansvarig på alla apotek, vilket har införts efter omregleringen. Det Eva Olofsson säger är därför lite förvånande. Det är samma personal med hög utbildning som arbetar på apoteken. Jag skulle vilja ställa en fråga till er: Vilka apotek vill ni lägga ned? Eftersom ni inte ville ha den här omregleringen undrar jag vad vi ska göra. Vilka ska inte få tillgång till apotek? Var ska vi dra ned? Är det i Ystad, i Båstad eller i Botkyrka? Vem ska inte få tillgång till apotek i Vänsterpartiets Sverige?
Fru talman! Jag tror nog att både Ystad, Båstad och Botkyrka hade apotek också före omregleringen. Du får väl bevisa för mig att de inte hade några apotek då. Vad jag ifrågasätter är att det är antalet apotek som är den högsta lyckan för människor. Det människor säger är: När jag kommer till apoteket vill jag att min medicin finns, eller så vill jag ha besked om vilket annat apotek jag kan få den på. Man säger att man vill ha personal som har tid att ge information, råd, stöd och att prata. Upplevelsen är att personalen nu har mindre tid med det man ägnade sig åt förut. Den fackförening som organiserar många säger att det är mindre tid för de anställda att sätta sig in i nya läkemedel, och man säger att man känner en ökad stress. Det är samma personal, visst, men man är uppdelade på fler ställen och mindre arbetsplatser. Det påverkar naturligtvis kompetensen, och det kan också påverka den tid, de möjligheter och det utrymme man på ett mindre apotek har för att ge råd, stöd och information. Jag tycker att detta visar på att det man efterfrågar inte är att det ska vara öppet hur länge som helst överallt eller att det ska vara hur många apotek som helst. Naturligtvis ska man ha bra öppettider och tillräckligt många apotek. Det hade man kunnat ändra genom direktiv till statliga Apoteket AB, som man ju bestämde över. I stället privatiserade man och sålde ut det. Vi ser nu att konsumenterna uppfattar att det som faktiskt är viktigast för dem har blivit sämre. Det tycker jag är allvarligt. Det fanns ingen massrörelse som krävde privatiserade apotek. Det var något som ni borgerliga drev igenom mot vad de flesta svenskar faktiskt tyckte och tänkte.
Fru talman! TLV har gjort en undersökning och tittat på hur många som får ut medicinen på sina recept när de kommer till apoteket. Det var 96 procent före omregleringen och 96 procent efteråt. Jag säger inte att det är bra att det är 4 procent som inte får sin medicin, men det har inte skett några försämringar i och med omregleringen. Regeringen har också tillsatt en särskild utredare för att titta på vad det är som klickar här. Jag tror att det kan handla om distribution. Det finns två distributionskedjor som levererar mediciner en gång om dagen fem dagar i veckan. Det säger sig självt att man inte kan få det 24 timmar om dygnet. Jag har varit i både USA och England och tittat på detta. Där levererar man till apoteken tre gånger om dagen. Det finns alltså andra sätt att göra det. Jag undrar om Eva Olofsson har varit runt och besökt apotek. Jag har varit på väldigt många. Affärsidén hos de privata, där man lyser av kraft av att få driva sitt företag, är att sätta kunden i centrum. Det är det viktigaste. Med fri företagsamhet får man människor som brinner för att sätta kunden i centrum. Utan det kan man inte överleva som apotek. Jag ser att detta är av godo. Vi har fått fler apotek, längre öppettider och bättre tillgänglighet för konsumenterna.

Fru talman! Jag ska börja med att säga att det naturligtvis är reservation 7 som jag yrkar bifall till. Apoteksregleringen blev egentligen ingen hit, åtminstone inte för kunden. Har det blivit bättre tillgänglighet? Tja, det beror på vad man menar - om man menar antalet apotek eller om man menar tillgänglighet till det apoteken är till för. Precis som du själv sade, Isabella Jernbeck, ska 80 procent handla om läkemedel. Där är tillgängligheten definitivt inte bättre. Har det blivit utökad service? Tja, det beror också på vad man menar. Det är ju i regel mediciner som man är där för. Sedan har jag samma frågeställningar som Eva. Kundnöjdheten sjunker. Det kunde vi höra Eva redogöra för. Det är egentligen det mest alarmerande. Är det inget som oroar? Siffrorna är ju väldigt höga när det gäller förtroendet för apotek. Är det något som ni tar till er? Jag vet att det är en utredning på gång. Det är mycket oroande att kundnöjdheten sjunker så drastiskt. Vi ser också att tillgängligheten till det fysiska apoteket inte är så viktigt för kunden som ni alltid framhäver.
Fru talman! Det finns andra undersökningar som visar hur positivt det är för konsumenterna med omregleringen. Till exempel har Konkurrensverket gjort en utredning, och branschen har gjort en annan. Vi har pekat på att 24-timmarsregeln inte efterlevs helt och hållet. Det är därför som Tillväxtanalys och Statskontoret har fått i uppdrag att se över hela omregleringen. Vårt mål är att få bättre tillgänglighet för kunderna, så att de kan få sina mediciner. Det måste också vara varje apoteks mål. Därför finns också en frivillig överenskommelse i branschen om att man ringer runt till andra apotek om man själv inte har medicinen inne. På de apotek som jag har besökt gör man så, för där är man väldigt mån om att kunderna ska bli nöjda.
Fru talman! Det är uppenbart att detta inte räcker. Kunden är fortfarande inte nöjd. Isabella Jernbeck säger att det är samma personal. Ja, det är det till viss del, men nya apotek måste ändå innebära ny personal. Den gamla personalen kan ju inte räcka till alla hundratals nya apotek. Det är klart att det är jättemycket ny personal. På den utfrågning vi höll här i riksdagen framkom att ett av problemen var att det inte fanns utbildade farmaceuter på varje apotek. Det stämmer alltså inte riktigt att det hela vägen är samma personal. Återigen undrar jag: Kan ni ta till er detta? Jag vet att ni tittar på detta med 24-timmarsregeln, men det är inte det enda som kunden inte är nöjd med. Det finns andra delar i apoteksavregleringen som man inte är nöjd med. Hur ser ni på de delarna?
Fru talman! Jag måste tydligen säga detta flera gånger. Andelen som får ut sin medicin på en gång var 96 procent före avregleringen, och den är fortsatt 96 procent efter avregleringen. Det är lite lustigt att höra Agneta Luttropp säga att det är ett problem att det ska anställas fler personer. Jag tycker att det är bra att det skapas fler arbetstillfällen om det finns ett tryck på att anställa fler på apoteken. Sedan är det hela väldigt reglerat. Man får inte driva ett apotek utan att ha farmaceuter. De som sköter läkemedelshanteringen är utbildade farmaceuter med fem års högskoleutbildning. Jag tycker att det är lite nonchalant att påstå att det inte skulle fungera. Fler arbeten på fler apotek är väl jättebra?

Fru talman! Läkemedel är inte vilken vara som helst. Läkemedel kan jämställas med kirurgens kniv. Det innebär att man alltid måste visa respekt för behandling med läkemedel. Det måste ske effektivt och säkert. Vi har en ingående kontroll alltifrån produktionen i läkemedelsindustrin fram till dess läkemedlet lämnar apotekets disk. Det är också en väldigt noggrann kontroll av vilka som får arbeta på apotek och hur man säkrar att patienten får rätt läkemedel på apoteket. Den svaga länken är läkarnas förskrivning och konsumenternas användning men också i viss mån den personal som finns runt en patient. Jag tänker då närmast på personalen i särskilda boenden. En av många väckarklockor var fallet Gulli 2008. Hon var inte ensam. Det hade inträffat många sådana fall tidigare, men Gulli blev uppmärksammad i medierna. Det satte i gång en debatt, och vi hade särskild debatt här i riksdagen. Då kom också tanken på en lex Gulli upp. Sedan dess har dock en rad saker hänt. Vi har fått patientsäkerhetslagen den 1 januari 2011, som innebär att läkemedelskomplikationer och felaktig läkemedelsbehandling liksom andra incidenter i hälso och sjukvården ska anmälas till Socialstyrelsen och utredas där på ett sådant sätt att man inte främst letar syndabockar utan försöker hitta systemfelen och hur man kan förebygga nya fall. Detta arbetar Socialstyrelsen för fullt med. Det är ett större arbete än man kunde ana, och styrelsen har successivt tillförts resurser för det. Det tar dock sin tid. Den 2 juli i år kommer EU:s patientsäkerhetslag som innebär att medlemsstaterna ska rapportera läkemedelsbiverkningar och också medicineringsfel till den europeiska läkemedelskontrollen. Hur det här praktiskt ska gå till är nu under diskussion. Sedan har regeringen och SKL slutit avtal om en läkemedelsstrategi som tar fasta just på målet att det ska vara rätt läkemedelsanvändning till nytta för patient och samhälle. Här kommer läkemedelsgenomgångar och allt möjligt annat in, som vi fick redogjort för oss också i utskottet. Det sker också annat. Läkarutbildningen är nu föremål för översyn för att just ett sådant område som läkemedelsbehandling ska komma in på ett tydligare sätt, tillsammans med geriatrik, psykiatri och allmänmedicin. Landstingen får ett stimulansbidrag på 325 miljoner att dela på om de kan visa att den felaktiga läkemedelsanvändningen minskar med minst 10 procent. Där har vi de öppna jämförelserna som hjälp för att kunna se hur den här förändringen sker. Det finns en reservation kring läkemedelsprövningar. Här är det så att den europeiska läkemedelskontrollen kräver prövning på barn och på äldre på ett sätt som man inte gjorde tidigare, av lite olika skäl, och även på män och kvinnor. Det arbetet är i full gång, och för läkemedel som redan finns på marknaden krävs det här vid femårsprövningen. Det finns producentobunden läkemedelsinformation från Läkemedelsverket. Vi har Läkemedelsboken . Vi har också en särskild bok om vad man ska tänka på när man avslutar läkemedelsbehandling. Sedan ska jag gå över till apoteksfrågorna. Då vill jag tala om att jag har arbetat i Apoteket AB i tio år. Men jag slutade för 19 år sedan, så preskriptionstiden torde vara tillräckligt lång. Under den tid jag var där lade vi ned glesbygdsapotek, det ena efter det andra. Det fick då kompenseras med apoteksombud, men det gavs också telefonservice och så vidare från det närliggande apoteket. Det är sådant som finns i dag också. De lärdomar som Apoteket AB fick under de här neddragningarna är vitt kända. Det beaktas också i dag. Jag tycker att det är en viss glamorisering av den här perioden. Det visas siffror från undersökningar om kundnöjdhet. Man får ju svar ungefär som man frågar. Svaren är också - det ska man komma ihåg - påverkade av vad som står i medierna. I början av 2000-talet gav Sveriges Pensionärsförbund, när jag var där, sina medlemmar en lista - det har jag berättat om förut - med frågor att ställa till doktorn som man skulle få svar på. Hur gick det med de där frågorna? Det var väldigt frekvent att man sade: Doktorn har ju så bråttom, så vi får fråga på apoteket i stället. Hur gick det på apoteket? Man sade: Där har de inte tid att svara heller, så vi frågar grannen eller någon annan bekant. Tidspressen på apotek är alltså ingenting nytt. Men det lyfts fram nu, och vi måste naturligtvis ta siffrorna på allvar. Och jag vet att de som driver apotek, de olika kedjorna och också enskilda, tar det här på allvar. Jag tycker att man ska ha i minnet att en sådan här stor omställning innebär en massa inkörningsproblem. Det är datasystem som ska fungera och lokaler som ska godkännas av läkemedelskontrollen. Det är mycket administrativt. Det jag upplever nu när jag möter företrädare för olika apotek eller apoteksgrupper är att man säger: Nu kan vi börja jobba med kvalitetsfrågorna, utbildning och tider. Man tar de här nöjdhetsundersökningarna på största allvar. Man ser också att man är en del av hälso och sjukvården. Det gläder mig särskilt, för det var en sak som jag jobbade med på Apoteket AB men som man aldrig riktigt fick tid att förverkliga. Därför är det som musik i mina öron när jag får möta företrädare för de här apotekskedjorna som säger: En viktig del är att vi måste in som en del av hälso och sjukvården i de områden där vi verkar. Jag vill också understryka att vi i Alliansen var medvetna om att det var en stor och komplicerad omstrukturering. Det är därför vi har satt i gång så många myndigheter när det gäller att utvärdera alla de här olika delarna, detta för att korrigera och utveckla där vi ser att det är nödvändigt.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
Fru talman! I Konsumentverkets rapport - det var ju de som fick specialuppdraget att fråga konsumenterna - har man tagit upp det här med att förbättra tillgängligheten till personal med farmaceutisk kompetens. Det handlar kanske inte bara om att de inte finns utan om att de kanske ska ha den tid som behövs för olika saker. Man har tagit upp det här med förköpsinformation och rådgivning inför köp av läkemedel. Och man har tagit upp bristande tillgänglighet till lokalerna. Jag har fått information från Synskadades Riksförbund om att tillgängligheten för dem som är blinda och gravt synskadade också har blivit sämre på flera håll. Jag har också varit och pratat med Farmaciförbundet, som organiserar många som jobbar på apotek. De rapporter de fått från sina medlemmar har handlat om minskad tid för utbildning och för att sätta sig in i frågorna och ofta om en ökad stress. Farmaciförbundet har föreslagit en kompetensplattform, att man skulle göra ett samlat jobb för att få en ökad och bra kompetens för alla som jobbar på apotek. Jag vill gärna höra av Barbro Westerholm om det finns några tankar på att på olika sätt försöka satsa när det gäller just kunskapen och kompetensen. Det är ju ett område som kan bli hotat. Apoteket AB hade naturligtvis stora resurser för att jobba med kompetensfrågor om man ville. Man kan jämföra med en massa mindre apotek eller kedjor. Det finns kanske i och för sig de som är stora, men alla är inte lika stora. Är det här med en kompetensplattform en bra idé, eller finns det andra förslag?
Fru talman! Jag är övertygad om att varenda en som har ansvar för en apotekskedja eller ett apotek är väl medveten om de här behoven. Och det här är en viktig konkurrensfaktor. Det är just kvaliteten som man kommer att konkurrera med. Man erkänner på sina håll att man inte har hunnit med. Det har handlat om att få datasystem och annat att fungera. Nu är det på plats, och det här är det som man går i gång med härnäst. Det är därför det är så viktigt att man gör sådana uppföljningar som Konkurrensverket gör, att man följer över tid hur verksamheten utvecklas. Apoteket AB hade den typen av undersökningar internt. Där kunde man se en stor variation mellan apoteken. Det konstiga var att de apotek som hade störst antal kunder och kortast tid för kunderna var de apotek där kunderna var mest nöjda. Vi djupdök i det här för att se vad som låg bakom. Det handlade mycket om bemötande. Man kan klara mycket på kort tid också. Det här är undersökningar som jag hoppas att man tar vara på i den kommande apoteksverksamheten.
Fru talman! Ja, men det är alltså inga speciella insatser när det gäller kompetensen så långt, utan det kommer att fixa sig. Jag tänkte ställa en annan fråga. Vi har receptfria läkemedel som man kan köpa på ett helt annat sätt. Vi har våra dubier i Vänsterpartiet. Det finns faktiskt brister här. Man skulle behöva titta över listan igen och se om det är rätt mediciner där. Det skulle behöva vara ett bassortiment, så att man inte hamnar i det här att man försöker anpassa till barn sådant som är för de vuxna. Man kanske inte klarar av det, och det finns ingen att fråga. Det skulle vara bra med en tillståndsprövning, så att man lättare kan ställa krav och dra in tillståndet om någon inte sköter sig. Är Folkpartiet och Barbro Westerholm nöjda med detta som det ser ut i dag eller behöver man utvärdera, titta närmare och förändra något? Det finns ändå en överkonsumtion och ett missbruk av bland annat receptfria smärtstillande läkemedel.
Fru talman! Läkemedelsverket följer ju utvecklingen. Ett smärtstillande läkemedel som vi var väldigt tveksamma till om vi skulle kunna ha ute i handeln var paracetamol, därför att det behövs ganska små mängder för att man ska förorsaka sig själv en svår leverskada. Men så här långt har det inte synts några stora hotande moln. Det här är någonting som Läkemedelsverket verkligen håller ögonen på, liksom förpackningsstorlekar och sådant. Jag tycker att vi har sörjt för en tillfredsställande tillsyn när det gäller det området.

Fru talman! Eva Olofsson och jag tycks ha läst samma rapporter. Jag har också tittat på Farmaciförbundet. De gjorde alltså en undersökning förra året med över tusen medlemmar. Över 50 procent av personalen på apotek upplever att arbetsmiljön har försämrats efter omregleringen. Det är naturligtvis precis som du säger, att tiden fattades även tidigare, men över hälften tycker att det har blivit sämre, och det var väl inte riktigt meningen. De har inte tid med rådgivning. De tycker att utvecklingen går åt fel håll och att det riskerar att drabba konsumenten. Mer än var femte känner oro över recepthanteringen, att det handlar om felmedicinering. Det tycker jag är väldigt allvarligt. Egentligen ställer jag samma fråga som Eva: Vad kan man göra åt det här? Farmaciförbundet föreslår ju själva den här kunskapsplattformen. Någonting måste man göra. Det kan inte vara meningen att över hälften av dem som arbetar inom apotek ska uppleva att det är en försämring.
Fru talman! Så här stora organisationsförändringar leder alltid till problem på arbetsplatser. Man upplever försämringar men man upplever också sådant som blir bättre. Det är inte någon quick fix. Jag är inte förvånad över att det ser ut som det gör. Däremot är det naturligtvis en signal till ytterst ansvariga för de olika kedjorna, apoteken, att det här måste man när man har kommit in i ett lugnare skede göra någonting åt. Det är jag övertygad om att man kommer att göra. På myndigheter som har genomgått stora sådana här omregleringar eller omorganisationer finner man precis samma sak. Trivseln går ned och tempot går upp innan man är på plats. När man sedan ser på det hela i backspegeln, i ett längre perspektiv, finner man att det var värt det. Jag är övertygad om att det kommer att ha varit värt det. Men det har varit tuffa år för dem som har arbetat inom den här sektorn. Det tror jag att vi alla är medvetna om. Samtidigt är det fantastiskt hur alla har bjudit till för att det ska lyckas. Det har jag fått många vittnesmål om. Det var inte så att alla som arbetade inom Apoteket AB ville att det skulle förbli som det var. Man ville ha en förändring.
Fru talman! Frågan är hur länge apoteken ska få betraktas som en ny arbetsplats och en ny organisation. Förhoppningen är, åtminstone hos mig, att jag inte står här om ett år med samma fundering. Hur länge ska det vara nytt och hur länge ska man kunna säga att det här är en stor organisation och att man får räkna med det här? Hur länge ska man räkna med att det här fortgår? Om vi pratar arbetsplatser kan det vara ganska intressant att höra att det apotek som utsågs till det allra bästa apoteket förra året var ett Apoteket AB i Kristianstad. Det är bra där också, menar jag.
Fru talman! Som jag har sagt flera gånger, ska man få en verksamhet att överleva måste man skapa både nöjd personal och nöjda kunder, annars går man under. Det är också det som gör att man kan jämföra sig med varandra. Personal kommer ju att söka sig till apotek där det är bra arbetsmiljö. Kunder kommer att söka sig till apotek där man blir väl bemött och där personalen har tid. Jag tror att mycket kommer att ske utan att vi ska stå här i riksdagen och dona med att precis så här ska det vara. Jag tror att det värdefullaste här är att verksamheten kommer att utvecklas så som det passar bäst på den ort där man befinner sig. I Stockholm är det en sak, i Borlänge en annan, i Luleå en tredje och i det inre av Sverige på ett fjärde sätt. Man får också ha lite tålamod. Jag vågar inte säga när det är idealiskt överallt. Det kommer det sannolikt aldrig att vara, för det är det inte i några verksamheter. Men det är på god väg och det finns massor av god vilja när det gäller att det ska lyckas, alltifrån oss i Alliansen till dem som arbetar ute på de enskilda apoteken och sedan också förskrivare. Det är inte bara apoteken vi har talat om i det här betänkandet, utan det är en mycket bredare fråga än så.

Fru talman! Jag skulle vilja börja med att yrka bifall till förslaget i dess helhet och avslag på motionerna. Det är glädjande att se allt det som faktiskt nu görs på läkemedelsområdet. Den nationella läkemedelsstrategin som alliansregeringen tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har lagt fram pekar ut många områden som förtjänar att lyftas fram lite extra. Jag vill börja med att visa på frågans tyngd. Det kan ibland vara svårt att tänka sig att läkemedel kan spela en negativ roll för människor i samhället, men genom felaktiga förskrivningar och misstag i administrationen skadas många människor varje år. Det leder till kostnader för miljarder och ett mänskligt lidande som är helt onödigt. Gulli är bara ett exempel i raden av drabbade. Det är fler än man tror som berörs av det här. Varje år hämtar två tredjedelar av den vuxna befolkningen ut en eller flera receptbelagda mediciner. Att sedan använda läkemedlen som skrivits ut på rätt sätt och undvika farliga kombinationer är viktigt för att inte orsaka de här vårdskadorna. Det finns uppskattningar som säger att mellan 6 och 16 procent av alla vårdinläggningar beror på läkemedelsrelaterade problem och runt hälften av dessa beror på att patienten inte har följt ordinerad behandling. Här krävs en utökad dialog och förståelse mellan personal och patient. Det är inte acceptabelt att var tionde sjuksäng är upptagen av någon som egentligen kunde ha varit frisk om botemedlet hade hanterats korrekt av patient och personal. Det måste ju vara ett av de billigaste sätten att få fram fler vårdplatser, att se till att de här människorna inte behöver komma tillbaka. Under alliansregeringens första mandatperiod, så långt jag har statistik, har andelen invånare över 80 år som har över tio läkemedel samtidigt minskat med 13 procent och andelen med riskfyllda läkemedelskombinationer i samma åldersgrupp har minskat med 15 procent. Trots detta är läkemedelsbiverkningar den näst största anledningen till att patienter skadas i vården. Det finns ofta bristfällig forskning på biverkningar och konsekvenser av att kombinera olika läkemedel, och att kombinera mer än tio stycken är ofta mer än vad som är överblickbart ur biverkningssynpunkt. Sedan ska man försöka komma ihåg att ta de här läkemedlen, vilket är en halv vetenskap i sig. De ska tas i olika doser, vid olika tidpunkt och olika ofta, några i samband med mat, andra när man ska gå till sängs och så vidare. Att klara av det här själv eller tillsammans med sjukvårdspersonal är inte lätt. Jag vill också lyfta fram en framtidsfråga för svensk och internationell sjukvård. En av de allra första debattartiklarna jag någonsin skrev lyckades jag få publicerad på Expressens debattsida. Den handlade om antibiotikaresistens. Det var efter ett inslag i Vetenskapens värld , där de hade smygfilmat hur enkelt det var att få ut antibiotika mot förkylning i Spanien, alltså ett EU-land. Det är dessutom så att en förkylning är en virussjukdom, och där hjälper inte antibiotika. De problem som vi nu börjar få här i Sverige är alarmerande, även om de inte är så stora än så länge. Det sägs att många i min generation kommer att leva tills vi fyller hundra. Ja, men det förutsätter att vi faktiskt inte har förbrukat möjligheten att använda antibiotika det närmaste halvseklet. Kommer vi inte att klara av att hantera detta på ett bättre sätt är det tveksamt om jag ens lever till 75. Det är nämligen en skrämmande verklighet som går oss till mötes om vi inte hanterar dessa problem nu. Många enkla operationer skulle vara livshotande med tanke på att vi inte kan behandla infektionsrisker. Lunginflammation skulle återigen bli en vanlig dödsorsak, inte bara för äldre. Kostnaden för sjukvården skulle inte bara gå i taket utan slå i himlen. Att använda alldeles för mycket antibiotika nu till behandlingar som läker ut bra själv eller som egentligen inte alls behöver antibiotika är lite som att kissa i byxan - det känns rätt bra nu, men längre fram blir det betydligt jobbigare. Sverige är förhållandevis bra på det här, men det går att göra mycket mer. Självklart kan vi ställa krav på de tillverkare av läkemedel vi anlitar. Forskare från Göteborgs universitet åkte till Indien och tog miljöprover vid en av de fabriker vi köper antibiotika ifrån. Det visade sig att halterna av bredspektrumantibiotika, alltså sådant man använder för att bekämpa många olika bakterier samtidigt, var högre i vattnet utanför fabriken än vad de är i blodet hos en patient. Du skulle alltså kunna dricka vattnet och få läkande effekt. Det är inte konstigt om resistens uppstår då. Det är dock inte bara Indiens ansvar, utan det är faktiskt vårt ansvar. Det är det offentliga Sveriges ansvar att ställa krav på inköpare. Precis som vi förväntar oss att konsumenter ställer krav när de är i affären och köper kött med god djurhållning är det vårt ansvar att ställa krav på att de läkemedel vi använder tillverkas på ett sjyst sätt. Sedan måste vi också agera inom EU och Världshälsoorganisationen, WHO, för att minska användningen av antibiotika. När den spanska läkaren skriver ut antibiotika i onödan, för att lugna patienten, tar han eller hon nämligen inte ansvar för hela bilden. Visst är det viktigt med trygga patienter, men det är viktigare att vi kan operera och behandla sjukdomar i framtiden. Det pratas mycket om att skapa incitament för att ta fram ny antibiotika. Det är bra, men det är viktigare att vi inte förbrukar de möjligheter vi faktiskt har att använda den som redan finns i dag. Slutligen skulle jag vilja lyfta upp den omreglering av apoteksmarknaden som regeringen gjorde 2009. Den har lett till att över 300 fler apotek finns i landet, och tillgängligheten och öppettiderna har ökat. Det är bättre med öppettider även på helger och inte bara på vardagar. Det går att få tag i huvudvärkstabletter och medel för pollenallergi, som till exempel jag har, på bensinmackar och i mataffärer. Här kommer vi dock till det som har varit uppe tidigare i debatten: Det är också viktigt att värna apoteksombuden på mindre orter. Därför har regeringen för avsikt att förlänga den ägaranvisning som Apoteket AB nu har fram till mitten av 2015. Självklart ska det gå att få tag i läkemedel även i mindre orter. Även hemma hos mig i Hult i Småland ska det gå att få tag på läkemedel hos den lokala lanthandeln, precis som nu. Under tiden fram till 2015 får vi också möjlighet att fundera på hur vi bäst säkerställer att det finns en god läkemedelsförsörjning i hela landet även efter detta. Centerpartiet i regeringen är den största garanten för att hela Sverige ska leva och för att vi ska ha en trygg samhällsservice över hela landet. Samtidigt ska man också vara självkritisk i viss mån, och man ska vara medveten om att detta inte har fungerat helt smärtfritt. Det finns problem med 24-timmarsregeln, som vi har hört tidigare, och det finns vissa problem med kompetensförsörjning och så vidare. Man måste dock komma ihåg att så här stora reformer inte görs över en natt eller en dag. Därför är det också skönt att regeringen har gett Läkemedels och apoteksutredningen i uppdrag att kartlägga dessa frågor och se hur vi ska lösa detta på bästa sätt för att patienter ska få sina läkemedel inom rimlig tid. Sammanfattningsvis måste jag säga att jag är stolt över det betänkande vi nu lägger fram till riksdagen. Vi har en regering som är mycket aktiv på läkemedelsområdet och som kommer att vara det också framöver. Vi har en stolt tradition av forskning på området. Trots nedläggningar i Södertälje kommer vi på andra håll i Sverige, bland annat i Mölndal, att forska och ta fram nya läkemedel. Jag är övertygad om att Sverige även i framtiden kommer att ligga i framkant både när det gäller forskning och när det gäller en klok användning av och tillgänglighet till läkemedel.

Fru talman! Jag uppskattar den ödmjuka inställning Rickard Nordin hade i talarstolen just när det gäller att det inte bara är guld och gröna skogar med apoteksavvecklingen, som jag tänkte orda lite mer om. Jag tycker kanske inte att det är så fruktsamt att vi håller på och kastar detta fram och tillbaka varenda gång vi möts. Vi tyckte inte att det var någon god idé att avveckla, omreglera eller sälja ut apoteken, vilket nu har gjorts. Vi tror att man hade kunnat göra det mycket bättre om man hade haft det kvar i egen regi. Nu är det dock gjort. Det finns ett antal saker vi skulle behöva styra upp för att det ska bli ännu bättre än vad det är. Något av det Rickard Nordin nämnde är sådant som vi också slåss för. Det handlar om 24-timmarsregeln och att vi verkligen ser till att människor får den medicin de behöver ha så snabbt som möjligt. Det gäller även möjligheterna att få till ett centralt register som gör att man kanske redan på sjukhuset skulle kunna få veta var någonstans medicinen finns. Sedan är det hur skattepengarna ska användas på ett så bra sätt som möjligt. Vi är inte riktigt överens om vem som egentligen har betalat de tillskott eller den höjning av handelsmarginalen som gjordes, men det må vara. Det viktiga är att vi ser till att de skattepengar folk faktiskt betalar används så bra som möjligt. Sedan var det landsbygdsproblematiken. Jag har bara nio sekunder talartid kvar, så jag får ta det i nästa replik. Det är dock bra om vi kan bli överens om hur vi ska hantera också den saken, så att det faktiskt finns apotek runt omkring i landet.
Fru talman! Det trevliga är att Sverige nu faktiskt har lämnat Nordkorea och Kuba bakom sig som de enda länder som har statliga apoteksmonopol. Det tycker i alla fall vi är bra, och vi ser också att det har ökat tillgängligheten - vi har över 300 nya apotek. Sedan håller jag med om att vi har ett problem på vissa områden. Där är vi överens, och det får vi självklart titta vidare på. Det är ju så att dessa reformer inte direkt görs över en natt. När det gäller landsbygdens möjligheter till apotek är vi dock överens om att vi måste titta vidare på detta. Vi har fram till 2015 att jobba med detta via Läkemedels och apoteksutredningen. Jag hoppas att de kommer fram till bra lösningar. Jag kan inte säga att jag har ett färdigt recept på detta här och nu; då hade vi inte behövt tillsätta en utredning. Här har vi i stället en möjlighet att se framåt, ta med oss olika åsikter och perspektiv in i detta och göra något bra.
Fru talman! Det är bäst att jag börjar med det jag tänkte ta upp i min första replik. Det gäller alltså någonting SVT redovisade för ett antal månader sedan om apoteken i glesbygden, nämligen att de inte har ökat efter reformen. Så är det, totalt sett. De har dock inte minskat heller, och det är väl bra. Sedan intervjuade man socialministern, och han säger att han inte anser att det är ett misslyckande att apoteken inte har ökat i glesbygden. Sedan säger han att det säkert kan finnas underlag för ytterligare apotek på vissa ställen men att det inte är upp till oss att bestämma utan upp till aktörerna att avgöra. På något sätt tycker jag att det känns oroande om man lägger hela ansvaret för apoteksverksamheten på marknaden, för det är egentligen vad han säger. Det vore alltså intressant att veta om detta synsätt är någonting Rickard Nordin och Centerpartiet delar eller om ni anser att vi här skulle kunna medverka och se till att människor faktiskt får tillgång till den medicin de behöver, oavsett var de bor.
Fru talman! Att några, företrädesvis i storstäder, har fått större tillgång till apotek medan de i glesbygden inte har fått mindre tillgång innebär inte ett problem när det gäller tillgängligheten. Det är snarare så att några fått det bättre och några inte fått det sämre. När det gäller den grundläggande samhällsservice du talar om, Lennart Axelsson, måste vi självklart se till att det finns ett grundläggande samhällsserviceutbud även i glesbygden och på landsbygden. Det måste definitivt vara möjligt, och för min och Centerpartiets del vill vi trygga den tillgången. Där kan inte jag se att det bara ska vara upp till marknadsaktörer att se till att det finns.

Fru talman! Det vi nu diskuterar handlar om en viktig del i den samlade hälso och sjukvården, nämligen läkemedel och läkemedelshantering. Jag är glad över att den nationella läkemedelsstrategin, som är framtagen av regeringen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting, tydliggör för oss visionen när det gäller läkemedelsfrågorna. Rätt läkemedelsanvändning till nytta för patient och samhälle är den vision som är framskriven av regeringen i samverkan med våra kommuner och landsting, och jag är övertygad om att den har ett mycket starkt folkligt stöd. Läkemedel ger lindring. Läkemedel kan hålla sjukdomar i schack. Läkemedel kan bota sjukdomar. Det är den positiva delen, och det är den som vi ska ta till vara. Men läkemedel kan vid fel användning vara rena giftet. Till exempel varnade engelsmannen Alexander Fleming, som upptäckte penicillinet och fick Nobelpriset 1945, redan då för att bakterierna kunde bli resistenta. Och vi har sett att de skadliga läkemedelscocktailar som framför allt äldre och multisjuka ibland har erbjudits har innehållit detta. Därför måste vi följa upp effekterna, öka kunskaperna och framför allt ge läkarna tillgång till uppgifter om tidigare förskrivningar och behandlingar. Det är det som är basen i arbetet för att få en mer effektiv och patientsäker läkemedelsanvändning. Jag vill säga att regeringen på den här punkten har varit offensivare än vad regeringar har varit under många tidigare mandatperioder, och det är en del i tryggheten. I vår, de närmaste månaderna, sjösätts två nationella projekt, NOD och Pascal. I den nationella ordinationsdatabasen, NOD, ska all information samlas om vilka läkemedel som ordinerats patienten. Pascal är ett ordinationsverktyg som finns på webben och som är läkarens nyckel för att komma åt uppgifterna i databasen. I svensk informationsdatabas för läkemedel hittar man till exempel varningar för farliga interaktioner som kan finnas mellan olika läkemedel. Socialstyrelsen har konstaterat att var tionde äldre får fel medicinering, trots den positiva utveckling som Rickard Nordin redovisade i sitt anförande. Detta faktum att alltför många får felaktig medicinering gör att det är viktigt att i läkemedelshanteringen ta till vara nya it-system för att därigenom få en bättre hantering och undvika felen. Vid besök i Västerås på ett antal vårdcentraler för en tid sedan fick jag en rad goda exempel på hur man har utvecklat it-hjälpmedel till läkarnas hjälp för att se till att inte riskera hälsan för våra äldre. Fru talman! Landets pensionärer ska kunna lita på att vår hälso och sjukvård tar till vara olika erfarenheter och olika it-lösningar för att se till att undvika fel. Läkemedel är till för att lindra, för att hålla sjukdomar i schack och för att bota sjukdomar. Det är utgångspunkten, och då ska vi undvika de bekymmer som vi kan ha sett här och var i förgången tid. Framtiden ska innebära att det blir mindre av den felaktiga läkemedelshanteringen med en bristande hälsa som följd. Vi ska satsa på hälsa åt alla, inte minst landets pensionärer. Fru talman! En annan del i det här betänkandet från socialutskottet handlar om apoteksomregleringen, som har inneburit en tillgänglighetsförbättring för den breda allmänheten, för landets pensionärer och patienter. På ungefär 6 000 ställen har vi nu möjlighet att inköpa receptfria läkemedel, och på många dygnet runt. Man ska inte behöva vänta på att få köpa febernedsättande medel eller hostmedicin. Utgångspunkten har varit att se till att patienten, den enskilde, finns i centrum. Förutom att det finns möjlighet på 6 000 ställen att på ett smidigt sätt köpa receptfria läkemedel har antalet apotek ökat med 300 i landet. Och precis som har framgått av tidigare debattinlägg har det inte skett en försämring av servicen i glesbygd, utan det har skett en förbättring i stora delar av landet. Servicen har också kunnat upprätthållas genom apoteksombud. Här finns också besked från regeringen att detta förlängs. Jag tror att det ibland är viktigt att hålla i minnet hur det var i går och i förrgår. Och Barbro Westerholms inlägg var ju underbart att lyssna till. Hon är en person som har minnet i behåll och som kan använda detta för att också påminna om hur det var före den omreglering som vi nu har fått genomförd. Läkemedelsförsörjning i hela landet är en utgångspunkt för mig som kristdemokrat och en utgångspunkt för alliansregeringen. Vi vill inte vandra tillbaka till den tid då monopolet styrde tillgänglighet, tider och möjligheter för patienterna. Jag kan egentligen inte påminna mig någon reform som har granskats och utvärderats så djupt som omregleringen av apoteksmarknaden. Jag tror att man skulle kunna få något universitet eller någon student att göra en analys. Är det någon reform i modern tid som det har gjorts så oerhört mycket analyser och fördjupningar av? Jag tycker att det är bra. Vi ska veta att läkemedel och apotek är en del i hälso och sjukvården. Det är därför som det är viktigt att det är en bra service till patienterna, att det är en hög kompetens och att alla kan känna en trygghet. Det är utgångspunkten. Den så kallade 24-timmarsregeln har inneburit problem, och det gjorde den även förr. En del har glömt det, andra kan påminna sig. Under monopolets tid klarade man att tillhandahålla ca 95 procent av läkemedlen. Tandvårds och läkemedelsförmånsverket har gjort en översyn och konstaterar att servicegraden i dag är ungefär densamma efter omregleringen. Det ligger dessutom i apotekens intresse att hjälpa patienter och kunder att hitta ett annat apotek om man inte har varan i lager. Dessutom finns det en branschöverenskommelse. Det är viktigt att kunderna inte ska behöva vända hem utan det läkemedel man behöver. Det är en grundprincip att patienten ska kunna känna trygghet i att kunna få sitt läkemedel på det apotek man uppsöker. Det är också bakgrunden till att vi har givit Läkemedels och apoteksutredningen ett särskilt uppdrag som kommer att redovisas den 1 september 2012. Vi vill att apoteksreformen just ska ha syftet att man ska kunna lindra, hålla sjukdomar i schack och bota. Det ska vara i livets tjänst, det ska vara i patienternas tjänst och det ska vara i kundens och de breda medborgarlagrens intresse. Det är därför som jag, fru talman, vill avsluta med att yrka bifall till socialutskottets förslag i betänkandet.

Fru talman! Jag ska prata lite grann om en del i det här betänkandet som handlar om djurläkemedel och bristen på tillgängligheten till djurläkemedel. Nu har vi hört alla allianspartiernas företrädare slå sig för bröstet och tala om att tillgänglighet är lika med antalet apotek, inte vad som finns där. Och jag kan försäkra Anders Andersson att jag kommer ihåg både det som var i går och det som var i förrgår, och när det gäller djurläkemedel var det betydligt bättre. Det finns ett stort antal sällskapsdjur i Sverige. Exempelvis finns det över 2 miljoner registrerade rashundar och nästan lika många blandraser. I dag används hundarna alltmer av oss människor, kanske på ett lite annorlunda sätt än förr. Ett exempel på det är vårdhundarna, som vi fick höra lite om i utskottet för ett litet tag sedan. Modern forskning fastlägger den stora nyttan som husdjuren gör, inte minst förebyggande för folkhälsan, och betydelsen i vården ökar ständigt. Husdjuren utgör i dag också en del av familjen, och skötseln och omvårdnaden är oftast mycket god. Man bryr sig om sina husdjur. Den veterinärmedicinska kompetensen ökar, och många husdjur behandlas av veterinär när de blivit sjuka och ordineras därefter läkemedel för djur. Så långt är allt bra, men efter apoteksavregleringen har tillgängligheten på djurläkemedel försämrats kraftigt. Detta är något som djurägare upplever och har reagerat på då det är mycket svårt att få tag i läkemedel till sitt djur i rimlig tid. Veterinärförbundet har fått in många klagomål från professionen och delar uppfattningen att det har blivit en kraftig försämring. Starkt kritiskt är också Zoobranschens Riksförbund, framför allt i den delen av utredningsuppdraget som lyder "att analysera om det bör vara möjligt att sälja vissa receptfria läkemedel för djur på andra försäljningsställen än apotek". Man undrar varför apoteksavregleringen inte inkluderar människor med sällskapsdjur? Den pågående läkemedels och apoteksutredningen har fått uppdraget att föreslå hur tillgängligheten kan bli bättre när det gäller läkemedel för djur. Man menar gissningsvis lika bra som det var innan apoteken såldes ut. Påpekas bör att huvuduppdraget inte är detta utan att man ska se över om det är möjligt att driva särskilda apotek för djurläkemedel. Det må så vara, men det löser inte problemet med tillgängligheten. Djurläkemedel utgör en pytteliten del av den totala omsättningen, så underlaget för apotek enbart för djurläkemedel måste vara litet. Möjligtvis kan det bära sig vid de stora djursjukhusen eller i de allra största städerna. Den viktigaste frågan att utreda måste vara i vilken utsträckning djurläkemedel ska finnas på vanliga apotek - som vi har fått några stycken fler av, åtminstone i de stora köpcentrumen. Men den frågan är dess värre sekundär i utredningsuppdraget. Apotek enbart för djurläkemedel kommer aldrig att kunna vara så många till antalet att tillgängligheten blir god. Vi anser att huvuduppdraget borde ha fokuserat på tillgängligheten och inte på att starta nya apotek och företag enbart för djurläkemedel. Utredningen ska redovisas i höst, men den del som rör djurläkemedel är lågprioriterad och framskjuten ända till våren 2013. Vi befarar dock att ärendet inte heller denna gång kommer att föras framåt. Därför har vi ett särskilt yttrande, och vi kommer att följa frågan och förväntar oss att den utlovade tillgängligheten snart blir verklighet. Jag yrkar bifall till reservationerna 3 och 7.

Fru talman! Vi i Alliansen vill lösa problematiken också för djuren. Det är inte oproblematiskt eftersom djur är olika varandra både inom samma ras och mellan raser. Läkemedel till ko som ska blandas i foder tar plats medan läkemedel till katt inte tar plats. Man måste alltså organisera detta på ett så bra sätt som möjligt för både apoteken och djurägarna. Jag kan försäkra att vi vill lösa denna fråga lika mycket som ni, men den är inte så enkel.
Fru talman! Jag talade inte om kor och jordbruksdjur i mitt anförande utan om husdjur och exemplifierade med hundar och katter. Utredningsuppdraget är luddigt, och man har inte prioriterat denna fråga. Om det vore som Barbro Westerholm säger att man vill lösa frågan skulle utredningsuppdraget ha sett helt annorlunda ut. Man skulle ha kortat av tiden och lagt slutdatum samtidigt som de andra viktiga frågorna, alltså nu i höst, och inte skjutit på det ytterligare. Det har blivit en klar försämring. De stora organisationerna har reagerat och klagat, och ändå är det så lågprioriterat. Det handlar alltså inte om kor, Barbro Westerholm.
Fru talman! Jag tog med hela bredden för att vi ska lösa hela alltet. Det finns en fara i att göra utredningsdirektiv för detaljerade, för då kan man missa en del poänger. Därför har de den utformning de har. Vi återkommer.
Fru talman! Det är bra att Barbro Westerholm säger att man vill lösa hela alltet. Vår önskan är ganska anspråkslös, nämligen att det ska vara lika bra som det var innan man sålde ut apoteken. Då kunde man gå till sitt apotek och hämta ut sitt djurläkemedel när man varit hos veterinären. Så är det inte i dag. Det är vår enda önskan, och vi kommer att bevaka detta.

Fru talman! För 30 år sedan hade vi en icke-reglerad, icke-monopolistisk apoteksmarknad. Det var av beredskapsskäl efter världskrigen som man valde att monopolisera apoteksmarknaden, ett skäl som knappast är giltigt i dag. Det är därför tråkigt att höra den bakåtsträvande oppositionen tala sig varm för att återgå till det läge som fanns i beredskapstider med en utveckling som gav oss färre och färre apotek. Att vi i dag har vänt den trenden och har mer än 300 nya apotek i Sverige kan knappast vara en utveckling som vi vill vrida tillbaka - än mindre det faktum att öppettiderna har blivit längre. Faktum är att det behövs en ökad apotekstäthet i vårt land, för vi har legat allra lägst i Europa. Fru talman! Det var inte därför jag gick upp i talarstolen utan för att konstatera något som är mycket glädjande från alliansregeringens håll, nämligen den nationella läkemedelsstrategin. I oppositionen är man andefattig när det gäller apoteksmonopoliseringstankarna. Vi har dock enligt min uppfattning, som är ganska lik den Barbro Westerholm har efter ett långt yrkesliv i apoteks och läkemedelsvärlden, aldrig sett en sådan fantastisk övergång från fokus på distribution av läkemedel till ordination av läkemedel. Kvalitetsökningen på området hur man optimalt använder läkemedel är politiskt unik och har saknats tidigare. Det var en vit fläck under den socialdemokratiska tiden att titta djupare politiskt på detta. De motioner i betänkandet som rör detta område kan avstyrkas eftersom de i princip är besvarade. Det gäller dock ej den motion som vi har skrivit. Det är tråkigt eftersom den anger en förstärkning och förbättring av den redan anlagda nationella läkemedelsstrategin. Även om motionen avstyrks av utskottet är min förhoppning att de som implementerar den nationella läkemedelsstrategin ändå läser igenom den, för den innehåller många konkreta förslag till ytterligare förbättringar i närtid. Man kan också tänka sig ett tilläggsdirektiv till en del av de utredare som jobbar vidare för att förbättra läkemedelskvalitetsarbetet i Sverige. Jag ska peka på en viktig komponent i motionen som förtjänar att diskuteras och tas till protokollet. Det handlar om generikautbyte. Sedan 2002 har vi en lag som reglerar utbytet av så kallade likvärdiga läkemedel när patenttiden har löpt ut på ett speciellt läkemedel. De kallas då generika. Det innebär att apoteket tillhandahåller fullt ut inom läkemedelsförmånen endast den för tillfället billigaste läkemedelsprodukten av just en likvärdig, men dock inte likadan, produkt när det finns konkurrerande produkter. Inom alla stora folksjukdomar har man ett antal sådana här produkter, kanske upp till ett tiotal i värsta fall, och de ska priskonkurrera per öre tablett varje månad. Man får då förslag hela tiden att inom folksjukdomarna framför allt, där det finns många så kallade generika, byta från en distributör till en annan. Viktigt att notera är att förpackningar och tabletter ser olika ut. En patient som kroniskt behandlas brukar få en förskrivning över tre månaders tid och kommer sedan för att få en ny omgång mediciner. Risken är då med många generika att man har pressat priset något öre, och så får man en helt ny tablettförpackning. Det kan framför allt förvirra äldre individer som har många sådana här läkemedel och kan innebära att man antingen tar för mycket läkemedel för att man tror att det är två stycken olika eller inte tar något alls för att man blir rädd och osäker på vad man ska ta. Detta leder till ett övergripande problem inom sjukvården, nämligen risken för antingen bristande effekt eller ökade biverkningsproblem. Det är något som man inte har tagit hänsyn till i generikautbytet eftersom man vill pressa ned priset per tablett och på så sätt spara ett antal miljoner till statskassan. Det är säkert välkommet att tänka så, men det är synd om det visar sig att man riskerar något ur patientsäkerhetssynpunkt och ur effektivitetssynpunkt och därmed får miljardutgifter för sämre sjukvårdsbehandling. Detta har inte varit analyserat. En medicinsk konsekvens av generikautbyte som inte har studerats är den potentiella kliniska skillnaden mellan ständiga byten vid långtidsbehandling. Man har ett godtyckligt regelverk för hur kopiorna ska anses likvärdiga. I det som är myndighetsregleringens kontroll av likvärdighet sägs det att kopian ska innehålla minst 80 procent och inte mer än 120 procent av originalläkemedlets mängd. Detta godtycke i oprecis mängd av vanligen potenta läkemedel kan i ett extremfall innebära att patienten vid en expediering får en dos som vid nästa expediering, när man får en annan förpackning, är 40 procent högre, eller till och med 40 procent lägre. Detta är ett regelverk för godkännande av lika läkemedel som inte är försvarbart. Jag föreslår att man tittar djupare på detta i den nu framlagda läkemedelsstrategin. Om den som är satt att implementera läkemedelsstrategin läser denna punkt och mer konkret anger hur man kan gå till väga för att göra ett bättre regelverk för att få fram likadana och inte bara likvärdiga produkter, eller om man ger utredningen ett ytterligare tilläggsdirektiv kan regeringen överväga.